Herr talman! Jag vill tacka miljöoch energiministern för svaret på min interpellation. Jag tror att det är viktigt att vi för den här miljödebatten. Intresset för att föra den i den allmänpolitiska debatten, i varje fall i dess inledning, var dock inte särskilt överväldigande från övriga partiers sida. Centern arbetar för att hänsyn till de ekologiska sambanden skall tas i all verksamhet. I Brundtlandkommissionens, den s.k. Världskommissionens rapport, talas det om uthållig utveckling — sustainable development. På jordnära svenska betyder det att man inte skall såga av den gren som man själv sitter på. Som politiker måste vi i tid både se och inse problemen samt utgå från vad naturen tål av mänsklig verksamhet. Inte minst viktigt är följande: När vi arbetar internationellt — och det vet alla som har gjort det — består en avgörande del av trovärdigheten i arbetet i att man också kan redovisa åtgärder på hemmaplan. Därför går den nationella och internationella debatten ihop. Låt mig något kort kommentera de svar som jag har fått på de frågor som jag har ställt. När det gäller den första frågan, som handlar om den internationella politiken, hänvisar miljöoch energiministern till vårens proposition — i det här fallet till en redogörelse. Men jag tycker faktiskt att det här är mycket viktigare och mycket mera omfattande än så. Det handlar faktiskt om att man väntar sig konkreta förslag och åtgärder som gör att det finns en möjlighet att driva på utvecklingen. Jag hoppas således att det inte bara handlar om en redogörelse för vad som har gjorts vid en aktuell tidpunkt utan att det också handlar om ett program för vad man tänker göra konkret. Jag vill gärna ha en bekräftelse på hur det förhåller sig beträffande min syn på detta. När det gäller den andra frågan, som handlar om en systematisk genomgång av skillnaden mellan Världskommissionens förslag och den svenska miljöpolitiken, uppfattar jag också svaret som negativt, eller i varje fallsvävande. Norge hart.ex. beslutat om en sådan genomgång, och det visar att ordföranden i kommissionen har tagit sitt eget förslag på allvar. Vi borde ju kunna göra någonting motsvarande. Det räcker inte med att bara hänvisa till att vi har skapat ett miljöoch energidepartement och till att miljöhänsynen integreras i fackdepartementets arbete. Trovärdigheten på det internationella planet kräver just jämförelser mellan nationell politik och Världskommissionens förslag. Den tredje frågan gäller en särskild miljökommission, och miljöoch energiministern har föredragit att uppfatta den som en fråga om förhalning. Det handlar inte om det, utan om att skapa ytterligare resurser för att ta fram konkreta förslag i syfte att förebygga miljöskador. Också i detta fall hänvisas i övrigt till vad som kommer i miljöpropositionen. Jag har mycket hårt kritiserat att regeringen inte lägger fram några förslag i miljöoch energifrågor denna höst. Jag förstår uppriktigt sagt inte varför regeringen ständigt uppskjuter sådant som det borde vara naturligt att åtgärda. Det gäller också frågor som riksdagen har fattat beslut om, t.ex. en luftvårdsfond, som Karl Erik Olsson kommer att tala om. Jag vill ta upp ett särskilt drastiskt exempel, där det nationella handlandet definitivt inte stämmer med det internationella, varken den allmänna politik som regeringen ger uttryck för eller det internationella intresset. Regeringen väljer att avveckla strängt taget alla stöd som finns på energiområdet, när det gäller energihushållning i bebyggelse, kommunal energirådgivning och alternativ energiproduktion samt att minska stödet till energiforskning. Det stämmer inte på något sätt med en politik som syftar till att förebygga miljöskador. Det är ju i dessa konkreta avseenden som vi här i Sverige har visat vad som kan göras, vilket många är imponerade över. När man träffar människor från andra länder — senast i går träffade jag representanter för EG-parlamentet — ger de alltid uttryck för att Sverige har kommit längre än andra när det gäller hushållning med energi. Det är det bästa sättet att förebygga miljöskador, men nu avvecklas alla stimulansåtgärder på det området. Siffrorna visar att politiken återigen går i fel riktning — det är en antipolitik, rakt motsatt mot den som det borde satsas på. Det är totalt obegripligt. En annan fråga, som naturligtvis är oerhört omfattande och som jag inte skall ta upp en stor debatt om, gäller kärnkraften internationellt. Jag har under senare tid haft möjlighet att i Europarådet följa debatten om konsekvenserna efter Tjernobyl. Det står i dag fullständigt klart i Europa att denna debatt i fortsättningen kommer att föras på ett helt annat sätt än tidigare, då man mer och mer blir klar över att det nu måste göras någonting och att man måste lära sig att ta internationellt ansvar. Frågan är vad regeringen kommer att göra på den punkten. Sovjetunionen har ännu inte varit beredd att betala.

Herr talman! Får jag först framhålla att dessa frågor, som är så utomordentligt viktiga för hela mänskligheten och för vår framtid, naturligtvis är särskilt lämpade för breda politiska lösningar. Därför uppskattar jag att Olof Johansson och Karl Erik Olsson, trots den kritik ni hade, förde diskussionen i en ton som inte stänger dörrarna för sådant samarbete. Jag vill säga till Olof Johansson att jag i går mycket ingående redovisade hur vi arbetar internationellt. Jag var mycket ivrig att diskutera miljöfrågorna i den allmänpolitiska debatten. Men jag skall gärna göra det nu också, när jag har litet mer tid på mig. Det utgör delvis också ett svar på Karl Erik Olssons fråga i slutet av hans anförande om varför det skall ta så lång tid och varför jag säger att vi arbetar aktivt osv. Problemet är att när vi på olika områden — jag skall strax komma in på vilka — tar initiativ och driver på, dröjer det förfärligt länge innan vi når resultat. Ibland gör man det inte alls och ibland får man resultat som inte överensstämmer med de krav som vi har för vår del och som vi arbetar med att förverkliga på hemmaplan. Det är rätt vanligt att regeringen blir anklagad för de dåliga resultat som uppnås därför att andra inte vill detsamma som vi. Jag säger inte detta för att beklaga mig utan bara för att tala om hur verkligheten är. Vi kan av olika skäl inte heller ständigt berätta om hur det interna förhandlingsarbetet går, därför att det t.o.m. skulle kunna påverka arbetet negativt. När det först gäller Brundtlandkommissionen har vi spelat en mycket aktiv roll i FN:s miljöstyrelses behandling, där jag för övrigt själv deltog, och i behandlingen denna vecka i generalförsamlingen, där biståndsministern deltog från svensk sida. Vårt samarbete har varit särskilt gott med den norska regeringen i denna fråga — av naturliga skäl. Arbetet har ingalunda upphört, vi har ett löpande samarbete båda länderna emellan och ett pågående arbete i de internationella organen. Vi har gjort mycket klara deklarationer och arbetat mycket intensivt i förhandlingarna. Det var inte självklart att Brundtlandkommissionen skulle passera helskinnad, och det är inte klart ännu i FN:s generalförsamling. Vad gäller förhandlingar om luftföroreningar har vi nu under ett par års tid aktivt arbetat för att det protokoll som finns om 30-procentig nedskärning av svavelföroreningar skall vidgas, liksom att vi skall få ett kväveprotokoll och också ett protokoll om kolväten. Jag kan säga att det går mycket trögt även i den frågan. När det gäller t.ex. det första steget i ett kväveprotokoll, en 30-procentig reduktion, har vi bara stöd av fyra länder, däribland inte något av våra nordiska grannländer. Dessa frågor är föremål för kontinuerliga diskussioner mellan de nordiska miljöministrarna, och jag hoppas att det skall bli möjligt att få stöd för att klara ut dessa problem. Vi har också lagt fram en strategi för hur man steg för steg skall ta sig fram till de utsläppsminskningar som motsvarar vad naturen tål i olika delar av Europa —- som ett sätt både att markera vad som är nödvändigt att göra och att kunna diskutera vad som är en realitet, nämligen att kraven måste ställas olika i olika regioner i Europa. I stora delar av Europa, däribland sydvästra Sverige, handlar det om 80-90-procentiga reduktioner. I fråga om freonerna var ju initiativet vårt och vi lyckades till slut nå resultat, men ännu för nio månader sedan gick det inte ens att få anslutning till tanken på en frysning. Förhandlingarna var totalt blockerade. Det protokoll som undertecknades markerar ett genombrott, men det motsvarar inte våra krav och inte vad vi själva har åtagit oss att göra här hemma. Därför måste detta arbete fortgå. När det gäller havsföroreningar arbetar vi nu mycket aktivt pådrivande inför dels Nordsjökonferensen i november, dels Helsingforskommissionens möte på ministernivå i februari. Det är vårt initiativ att mötet sker på ministernivå. Jag anser att det är nödvändigt för att nå konkreta åtaganden. Jag har systematiskt besökt alla grannstater runt Östersjön för att diskutera dessa frågor med mina kolleger. Den enda stat som återstår är Sovjet, och ett besök där tänker jag göra före Helsingforskommissionens möte. Hur Världskommissionens rapport skall genomföras på hemmaplan skall jag, eftersom jag ser att min taletid är ute, be att få redovisa i ett kommande inlägg, herr talman. Vi arbetar med det på ett sätt som jag anser vara mycket konstruktivt och framåtsyftande, och jag skall gärna återkomma och redovisa det i detalj.

Herr talman! Miljöoch energiministern säger att det internationella arbetet tar lång tid. Det är vi medvetna om, och vi förstår att det måste få göra det. Det är naturligtvis beklagligt att protokollet när det gäller svavel och ännu mer när det gäller kväve inte fått tillräcklig anslutning. Men i det internationella arbetet betyder, som har sagts här tidigare, naturligtvis exemplen hemifrån väldigt mycket. Vi som lever i ett område som är försurningskänsligt har alltså anledning att komma mycket långt ned när det gäller utsläppen, som också statsrådet nämnde — till en minskning med mellan 80 och 90 26. Då är det märkligt att vi i dag faktiskt inte har utsläppsnormer som är bland de hårdaste i Europa eller i världen. Vi tillåter fortfarande utsläpp som är alldeles för stora. Jag vill fråga vilka ambitioner regeringen har i det här sammanhanget för att skärpa attityden på detta område. Det gäller utsläpp från industrier och förbränningsanläggningar, men det gäller också utsläpp från bilar. Vi har ännu inte några åtgärder beträffande dieselbilarna. Vi har inte heller vidtagit några åtgärder för att begränsa utsläppen från den gamla personbilsparken. Min konkreta fråga är: Skulle vi nå längre internationellt sett, om vi vore bättre själva? Jag vill också upprepa en fråga som jag ställde tidigare: Det sades i svaret litet dunkelt att vi möter så stort motstånd mot en internationell luftvårdsfond. Vilka är emot, och finns det några som är för?

Herr talman! Jag beklagar naturligtvis förseningen av händelseutvecklingen på freonområdet. Jag noterar också att Birgitta Dahl inte frånsvär sig ansvaret för denna försening, även om det formellt ligger på berörda myndigheter. Något måste ske, och det måste ske snabbt. I annat fall har Sverige inte längre möjlighet att med trovärdighet driva de internationella kraven vidare. Jag vill minnas att vi har ett förslag sedan i våras om just en heltäckande miljöskyddslagstiftning. Förslaget på detta område kom nog ursprungligen från Naturskyddsföreningen och inte från naturvårdsverket. Detta är ett sådant område som man skulle kunna bryta ut och behandla så snabbt som möjligt för att visa att man ser särskilt allvarligt på denna utveckling. På detta hänger också vad vi kan uppnå internationellt. Jag är helt medveten om att portföret är trångt i det avseendet. Det genombrott som har skett omfattar varken öststater eller u-länder. Det är naturligtvis en betydande svaghet. Låt mig dessutom konstatera att Birgitta Dahl inte har berört frågan om energi och hushållning. Det är möjligt att den frågan återkommer i debatten i dag. På den punkten tycker jag emellertid uppriktigt sagt att ni har gått i rakt motsatt riktning mot ert eget tal. Är detta en sinnesstämning som kommer att bli bestående eller tänker ni ändra denna inriktning? Kommer energifrågorna, dvs. hushållning, effektivisering och sparande också att tas upp i miljöpropositionen i vår? Låt mig sedan konstatera som bakgrund till detta att Sverige inte heller klarar 30-procentsprotokollet på kvävesidan. Vi har flera exempel på att vi anpassar oss till EG i stället för till de högre ambitionsnivåer som finns på andra håll i världen, t.ex. i USA och Japan. Den katalytiska avgasreningen är ett exempel på just detta. Vi har haft ingående diskussioner tidigare. Vi väntar fortfarande på stimulanser för att få en bättre och snabbare övergång till katalytisk avgasrening för gamla fordon. Jag är övertygad om att de här åtgärderna krävs för att vi skall kunna svara upp även mot de egna uppsatta målen. På havsföroreningarnas område har vi på sen tid sett hur fartyg åker ut och bränner avfall. Engelsmän och belgare ligger väl i täten där. Kommer de frågorna också upp vid de kontakter som Birgitta Dahl här har aviserat?
Herr talman! Låt mig anknyta till diskussionen om olika länders attityd till miljöföroreningar. Miljöministern säger att vi tillhör de bästa, i varje fall i Europa. Ja, det vore ju dåligt annars. Ta bilismen som exempel. Där har vi, som Olof Johansson nyss sade, anpassat oss ungefär till EG-situationen, men egentligen skall vi komma ihåg att det finns typiska billänder, som Japan och USA, som har kommit längre. Vi måste också komma ihåg att Sverige, även om det är ett litet land, sannolikt fortfarande är det land i världen som i förhållande till folkmängden producerar flest bilar. Vi har fortfarande en mycket stor biltrafik, och det verkar som om regeringen också är inne på att satsa på en ökad bilism med motorvägsbyggande och brobyggande. Detta hade vi uppe i debatten i går, men jag fick aldrig något riktigt besked från miljöministern om hennes attityd till motorvägsbron, som enligt prognoserna inte behövs och som vi kunde vara utan. De här signalerna visar att vi inte själva tar problemet på fullt allvar. När det sedan gäller regeringens sätt att arbeta har vi inte mycket annat att göra än att finna oss i det. Jag vill gärna slå fast att det inte finns någon möjlighet för oss som politiskt parti att vänta med den politiska miljödebatten här i riksdagen tills regeringen hinner fram med sin samlade redovisning. Det här är en viktig fråga som vi går och bär på dagligen, och därför måste vi också föra debatten här. En gång till upprepar jag frågan om de här länderna som är för och emot. Jag tycker att det vore belysande, eftersom vi håller på att diskutera möjligheterna att införa en internationell luftvårdsfond, att få höra om det finns någon chans. Vilka är för och vilka är emot?
Herr talman! För det första: Jag beklagar att jag än en gång glömde svara på frågan om vilka som är mot en luftvårdsfond. Jag kan säga att det är alla västländer kompakt. De som själva inte är beredda att prioritera och avsätta egna medel för miljöinsatser uttrycker intresse för den. Jag tycker att man i och för sig har skäl att vara kritisk mot att de inte är beredda att prioritera. Det är trots allt också en faktor i det här sammanhanget. För det andra: Vi har sedan åratal tillbaka verkat för ett förbud mot förbränning och dumpning till havs, och vi arbetar nu med förberedelserna för Nordsjökonferensen för att få ett sådant beslut den här gången, fortfarande dock under hårt motstånd. För det tredje: Vi har lagt fast 30-procentsmålet till 1995 när det gäller kväveutsläppen, och på vår partikongress 50-procentsmålet till sekelskiftet. Dessutom skall vi ta fram en plan för hur vi skall komma ner till vad naturen tål. Det innebär att vi kommer att behöva vidta ytterligare åtgärder — det är självklart — när det gäller den tunga trafiken, men också för att få fram helt nya fordonstyper än dem vi har i dag. Till sekelskiftet skall de fram. Det är tekniskt möjligt. Det är dessa krav som vi ställer på bilindustrin i Sverige, eftersom bilindustrin ju är en mycket viktig part. I detta sammanhang har vi tagit initiativ till att OECD 1989 skall anordna ett gemensamt möte mellan OECD:s miljöoch trafikministrar för att diskutera offensiva regler som är mycket hårdare än dagens. Jag vill säga att vi icke har anpassat oss till EG:s krav. Det är en felaktig beskrivning. Vi har gått mycket längre. Vi kommer inte heller att anpassa oss till EG när det gäller de tunga fordonen. Vi skall alltså ha en gemensam diskussion för att få gemensamma hårdare normer för utsläppskraven men också för att få gemensamma tag om infrastrukturen, så att man för över en så stor del som möjligt av transporterna från landsväg till sjöfart och järnväg. Även flyget utgör för Övrigt ett allvarligt problem. Efter ett förslag från svensk sida beslöt de nordiska miljöministrarna nyligen att föreslå att man skulle anordna en nordisk konferens om trafik och miljö för att man i Norden skall bli överens om tagen i denna fråga. Sverige riskerar att bli ett genomfartsland för mycket miljöfarlig trafik mellan kontinenten och tre nordiska länder. Det är ett allvarligt problem för oss. När det gäller trafiken är det förvisso sant att det behövs en stor omställning och att det är detta område som vi ur både miljöoch energipolitisk synpunkt lyckats sämst med. Det är på detta område som det behöver hända mest. Men jag kan försäkra att arbetet är inriktat på att vi skall nå resultat som går långt utöver vad som gäller i dag.

Herr talman! Jag får tacka miljöministern för svaret. Jag tycker det är ett lovande svar. Det är ett bra svar att man nu aviserar att en proposition kommer med förslag om åtgärder mot de här dolda anhopningarna. Det här har ju då och då under årens lopp varit uppe till debatt. Men naturligtvis har det blivit ett förstärkt intresse nu när man har hittat så mycket elände, inte minst kring Vanån, som också har berörts i svaret. Jag tror att det behövs en intensifierad jakt på gamla upplag och gamla försyndelser. Mycket har hänt av okunnighet och mycket har gömts undan, därför att man har trott att det skulle bli ganska dyrt att destruera. En del ställdes kanske på lager vid industrierna innan det fanns riktiga destrueringsanläggningar. SAKAB är ju en relativt modern företeelse. Det skulle kanske behövas mycket starka insatser under ett par decennier för att komma i fatt industrioch kemisamhällets gamla försyndelser och komma i takt med mera modernt tänkande och modern kunskap. Jag tog upp ungefär samma fråga 1979 när jag kom in i riksdagen. Då diskuterade vi en träimpregneringsanläggning, där man hade använt arsenik, som tack vare att anläggningen låg på lermark inte hade medfört större skador än nödvändigt. I svaret från dåvarande jordbruksministern meddelades att man hänsköt sådana ärenden till länsstyrelser och hälsovårdsnämnder. Den fråga som genast inställer sig är naturligtvis: Hur är de ekonomiska och personella resurserna ute på länsstyrelserna och i hälsovårdsnämnderna? Vi vet ju att kommunerna har pressats hårt under ett decennium, då man har skurit ner resurserna och i varje fall stoppat upp överföringarna från stat till kommun. De kommunala finanserna är ansträngda. Jag vet av egen erfarenhet att just miljöoch hälsoskyddsnämnden i min hemkommun brottas med svårigheter när det gäller personella resurser. När det gäller gruvupplagen och Dalälvsprojektet vill jag säga att det är en mycket bra punktinsats. Såvitt jag förstår kanske inte 100 milj.kr. räcker. Där måste kanske också kommunerna komma in och hjälpa till med pengar. När det gäller metallutsläppen från gamla gruvupplag, en fråga som har diskuterats också i andra, näringspolitiska sammanhang här i riksdagen, har vi tidigare föreslagit att man skulle studera biotekniken vid lakningen. I gamla metallutsläpp finns det även en mängd av värde att ta vara på. Det är ju tungmetaller, värdefulla metaller som kommer ut och som kanske skulle kunna ge ekonomisk vinst, om de hanteras på ett riktigt sätt. Man skall kanske inte bara valla in det som kommer ut utan ta vara på det som är värdefullt. Om det här projektet ges ett ekonomiskt innehåll, tror jag faktiskt att det blir mycket bra och att man kommer framåt. Hindren är som sagt de ekonomiska och personella resurserna. Det är väl där som det finns frågetecken.

Jag hörde i något sammanhang att kanske 5—10 20 av det miljöfarliga avfallet går till SAKAB, när i varje fall enligt en lekmans bedömning egentligen allt borde gå dit för att destrueras. En slutfråga: Har man funderat över en biologisk lakningsmetod? Det är naturligtvis ett relativt nytt men ändå granskat område. Det finns en del studier vid tekniska högskolan, och det finns internationella erfarenheter.
Herr talman! Får jag först säga att det som nu sker och skall ske på det här området jämfört med de försummelser som vi har bakom oss och som bl.a. tydligt illustrerades i Monica Nilssons ensamma och modiga kamp i Teckomatorp ändå är tecken på ett betydande framsteg, som vi bör glädja oss åt mitt i allt elände som vi möter dagligen. Det här arbetet kommer att bestå av tre steg. Det första steget är att vi fullständigt inventerar vad som finns och skaffar oss en ordentlig kunskap. Det är ungefär samma situation som tidigare när det gällde freonanvändningen. Det andra steget blir att för varje enskilt sådant upplag ta ställning till vad som är bäst att göra. Då skall naturligtvis all tänkbar ny kunskap utnyttjas liksom möjligheten att återvinna det som kan göra nytta igen. Självfallet skall vi också se till att SAKAB fungerar på avsett sätt. Vi arbetar mycket intensivt med just SAKAB-frågan, och jag planerar att själv besöka SAKAB ganska snart. Det tredje steget blir att vidta åtgärder. För det kommer att behövas betydande resurser. Vi har sagt att vi behöver 15-20 år på oss, helst bara 15, för att klara av det. I första hand är det naturligtvis syndaren själv som skall betala. Det skall vara den självklara principen. Men det finns gamla upplag där man inte kan hitta någon att ställa till svars. Det kan också finnas undantag, när man av sysselsättningsskäl kan göra en insats från samhällets sida för att behålla en verksamhet på en ort som annars skulle drabbas väldigt hårt. Men jag vill poängtera att det rör sig om undantag. Det kan också finnas situationer där samhället kan behöva gå in snabbt utan att avvakta en eventuell förhandling ellert.o.m. rättegång mot ett företag. Då skall man förskottera medel men i efterhand kunna utkräva medel av företaget. För att ta ett exempel från just Bergslagen vill jag säga att om Boliden skulle komma till en ny inställning och vilja utnyttja sitt tillstånd i Garpenberg och samhället skulle ha hunnit före med insatser, kommer Boliden att få betala räkningen. Den slipper företaget inte ifrån genom att vara taktiskt, det kan jag försäkra. Det kan också finnas anledning att ersätta dem som har drabbats av denna typ av upplag. För det behöver vi en sådan här miljöskadefond. Det samlade programmet kommer att redovisas i propositionen i vår. Men Dalälvsprojektet, där vi avser att först pröva förslaget intensivt, hoppas jag skall kunna dras i gång redan under hösten. Som interpellanten säkert vet har arbetarrörelsen i Dalarna gjort ett väldigt fint förarbete, både fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partidistriktet, genom att inventera problemen och avslöja källorna till föroreningar i Dalälven.

Herr talman! När det gäller den sista frågan vill jag säga följande. I våra krav kommer det också att ingå ett förslag om en förstärkning av organisationen. Också jag har arbetat med kommunalpolitik — jag följer den även nu —, och en sak förvånar mig mycket. Det är att kommunerna kan anställa skickliga tekniker och ekonomer på de tekniska verken. Pengarna till deras löner, som oftast är mycket höga, kommer ju inte från himlen, utan de betalas av medborgarna i form av avgifter och skatter. Det övergår mitt förstånd varför man inte kan förse miljöoch hälsoskyddsnämnderna med samma skickliga stab av medarbetare. Det tycker jag att kommunerna borde göra.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig om regeringen avser att förklara Stockholms kommun som ett särskilt föroreningskänsligt område och därmed ge förutsättningar för att omgående förbättra trafiksituationen och ompröva resp. skärpa gällande industriella koncessioner och miljövillkor — t.ex. för kolkraftverket i Värtan — samt bett mig att i övrigt redovisa vilka åtgärder regeringen avser att vidta så att en reell förbättring av naturoch kulturmiljön i Stockholm kan ske. Jag vill till att börja med förklara att jag delar Ivar Franzéns uppfattning om att föroreningssituationen i Stockholm i dag är sådan att det är nödvändigt att vidta kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av luftföroreningar. I regeringsdeklarationen har regeringen förklarat att omfattande åtgärdsprogram kommer att utarbetas för två områden som är särskilt drabbade av föroreningar. De två områdena är Dalälven och Hisingen. Som jag framhöll i mitt anförande vid partikongressen kan det bli aktuellt att använda detta sätt att arbeta även i andra särskilt föroreningsbelastade områden. Jag nämnde därvid bl.a. Stockholm. För att undvika missförstånd vill jag påpeka att de lagändringar som krävs för att ett område skall kunna förklaras som särskilt föroreningskänsligt från luftföroreningssynpunkt ännu inte har vidtagits. Regeringen avser att i den miljöpolitiska proposition som kommer att föreläggas riksdagen i början av nästa år föreslå de ändringar i miljöskyddslagen som behövs. Luftföroreningarna i Stockholm orsakas framför allt av trafiken. Trafiken är de större städernas största miljöproblem. Införandet av de nya strängare avgasreglerna är inte en tillräcklig åtgärd. Målet måste vara att radikalt förbättra luftkvaliteten och begränsa bullerstörningarna i tätbebyggda områden. Detta kan ske genom tystare och renare fordon samt genom begränsning av privatbilismen i städernas kärnor. I arbetet med de kommande trafikpolitiska och miljöpolitiska propositionerna bereds flera förslag med inriktning på att minska trafikens inverkan på miljön i storstadsregionerna. Inom Stockholms stad pågår ett omfattande arbete i anslutning till Trafikplan 87, och trafikfrågorna har också en central ställning i regionpla nearbetet. Det finns också en särskild grupp med företrädare för länsstyrelsen, Stockholms stad och landstinget som utreder olika kringfartsleders effekter, bl.a. från miljösynpunkt. Även utsläppen från förbränningsanläggningar bidrar till luftföroreningarna i Stockholm. I takt med att fjärrvärmenätet byggs ut minskar emellertid dessa utsläpp. I den mån som omprövning av villkoren för tillstånd enligt miljöskyddslagen leder till skärpta utsläppsbestämmelser kommer även detta att få en gynnsam inverkan på föroreningssituationen. Beträffande PFBC-anläggningen i Värtan vilar regeringens beslut på bedömningen att en sådan anläggning krävs för att säkerställa värmeoch elförsörjningen i Stockholm inför kärnkraftsavvecklingen och att den där använda tekniken ger en väsentlig förbättring från föroreningssynpunkt. Även säkerhetsaspekterna ingick i regeringens bedömningsunderlag. Avslutningsvis vill jag säga att jag är övertygad om att vi genom ett målmedvetet och enträget arbete kommer att lyckas uppnå en väsentligt bättre luftmiljö i Stockholm,

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Jag noterar med tillfredsställelse att Birgitta Dahl delar min uppfattning att kraftfulla åtgärder krävs för att minska luftföroreningarna i Stockholm. Från denna gemensamma utgångspunkt är det förvånande att Birgitta Dahlinte är beredd att göra mera för att snabbt förbättra miljön i Stockholm. I ett par avseenden har de åtgärder Birgitta Dahl redovisar en rent negativ effekt på miljön. PFBC-anläggningen i Värtan behövs, anser Birgitta Dahl, för att säkerställa värmeoch elförsörjningen i Stockholm inför kärnkraftsavvecklingen. I verkligheten är det i stället så att kolanläggningen i Värtan är ett mycket dåligt alternativ om man verkligen vill underlätta kärnkraftsavvecklingen. Stockholm Energi beräknar att värmebehovet för centrala Stockholm år 1995 skall vara ca 2,4 TWh. Elproduktionen vid samma tidpunkt beräknas till ca 0,9 TWh. Det s.k. alfatalet är så lågt som 0,4. Gasdrivna kraftvärmeverk kan nå alfatal som överstiger 1, dvs. att elproduktionen är större än värmeproduktionen. Detta betyder att värmeunderlaget i Stockholm utnyttjas mycket dåligt genom den av s-regeringen lovgivna kolanläggningen. Elproduktionen i Stockholm kunde mer än fördubblas, om gas användes i stället. Det är uppenbart att kolanläggningen kommer att väsentligt försvåra kärnkraftsavvecklingen. Ännu allvarligare är att kolanläggningen allvarligt försämrar miljön i jämförelse med en förgasningsanläggning eller nyttjande av naturgas. PFBC-tekniken var möjligen i utvecklingens frontlinje för några år sedan, men i dag är det klart en andra klassens teknik, speciellt ur miljösynpunkt. Kritiken mot kolanläggningen i Värtan kan sammanfattas på följande sätt: - Den försämrar starkt möjligheter för elproduktion. = Den ger flerdubbelt utsläpp av luftföroreningar. - Tillsammans med Österleden kan den sägas förhindra möjligheter till byggande av 8 000 lägenheter. Allt detta sett i jämförelse med utnyttjande av modern förgasningsteknik och naturgas. Birgitta Dahl! Lovgivningen av kolanläggningen i Värtan är ett piratdåd mot Stockholms miljö och mot kärnkraftsavvecklingen. I dag kan jag bara vädja till Birgitta Dahl att stoppa utbyggnaden, innan det är för sent. Regeringen har konkret den möjligheten i och med att tillståndet för byggande upp till mark har överklagats av bl.a. Stockholmscentern. Birgitta Dahl! Bifall överklagandet och visa miljöintresse i handling och inte bara i ord! Jag försäkrar att det blir ett beslut som i framtiden kommer att framstå som förnuftigt och framsynt. Birgitta Dahl anger helt riktigt i svaret att trafiken är den största föroreningskällan i Stockholm. Byggande av kringfartsleder anges som en möjlighet att reducera luftföroreningarna i centrala Stockholm. Jag vill då peka på att t.ex. Österleden, som ibland anges som en kringfartsled, sannolikt kommer att kraftigt öka luftföroreningarna just i det område som också berörs av kolanläggningen i Värtan. Österleden är alltså ingen positiv lösning för miljön i Stockholm, och det hoppas jag att Birgitta Dahl beaktar när det eventuellt blir aktuellt för regeringen att ta ställning i tillståndsfrågor. Mina konkreta frågor till Birgitta Dahl är: 1. Är regeringen beredd att stoppa utbyggnaden av kolanläggningen i Värtan för att förbättra miljön i Stockholm och för att underlätta kärnkraftsavveklingen? 2. Kommer regeringen att så snart planerad lagändring är gjord utnyttja möjligheten att förklara Stockholm som ett särskilt föroreningskänsligt område? Gjorda undersökningar visar att skogsskadorna är större i Stockholm än i Göteborg och Stenungsund. De inventeringar som genomförts av lavbeståndet visar en drastisk ökning från 1968 till 1986 av den s.k. kampzonen, där endast ett fåtal lavar kan överleva. Gjorda markanalyser visar bl.a. i Lidingöområdet så låga pH-värden som 3,6—4,0. Aluminiumhalterna i marken anges vara mycket höga. Höga aluminiumhalter är alarmerande, då de tyder på att det snabbt kan bli en obalans i näringstillförseln som kan leda till en total skogsdöd. Det blir då i Stockholms närregion en skogsöken som ingen av oss vill uppleva.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till Ivar Franzén måste jag dess värre dra den slutsatsen att den här interpellationen inte så mycket var väckt av omsorg om Stockholm som av en önskan att diskutera ett par konkreta åtgärder. Sin vana trogen har Ivar Franzén i retoriskt syfte ställt frågor som han vet att jag av rättsliga skäl är förhindrad att svara på. Det framgår alldeles klart att Ivar Franzén vet att det gäller ärenden som regeringen skall ompröva. Jag tycker att det är ganska dålig stil, Ivar Franzén. Sedan håller jag med Hadar Cars om att vi behöver balans i den här debatten. Stockholm är inte bara dåligt, lika litet som min hemstad Uppsala. Det finns många värden. I vissa avseenden har man också uppnått positiva resultat, så att utsläppsnivån är bättre än på 50 och 60-talet. Det gäller t.ex. svavelutsläppen. Det finns också mycket svåra problem, framför allt när det gäller trafiken. Där är utsläppsnivån betydligt sämre, över vad som är acceptabelt ur hälsosynpunkt, och därför måste åtgärder vidtagas. Dessutom är det så, att man inte behöver avvakta ett beslut om att ett område skall förklaras som särskilt föroreningskänsligt. Myndigheterna kan redan nu på eget bevåg göra det som behöver göras, och mycket hoppas jag skall ske. Vad beslutet i den andra frågan blir skall jag återkomma till. Jag tycker att det är mycket nog att vi har börjat med Hisingen och Dalälven, och med en lång rad av instrument som nu sätts i kommunernas och länsstyrelsernas händer för att man skall kunna uträtta det som behöver göras, bl.a. för att upprätta stadsmiljön som en vacker och värdefull miljö för människor att leva i.
Herr talman! Miljöoch energiministern tycker att det är dålig stil när man ställer frågor som hon anser sig inte kunna svara på. Samtidigt vill jag säga att jag många gånger har upplevt hur miljöoch energiministern mycket frispråkigt talar om vad regeringen avser att göra.

Man har, som jag ser det, byggt ett gammalt beslut på helt felaktiga grunder. Då måste det ändå vara ytterligt angeläget för var och en som vill fatta beslut på en bra grund att analysera, att ompröva det gamla beslutet. Det är i första hand detta som jag vädjade om. Jag pekade också på konkreta tillfällen till detta. Det är de övergripande miljöfrågorna som är motivet till interpellationen. Det är inte bara ett problem för Stockholm, det är också ett nationellt problem. Men de omedelbara och konkreta frågorna, som man har anledning att särskilt peka på, blir självfallet symboler i en viktig debatt.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig om en utbyggnad av vattenkraften är en lokal fråga eller en fråga av riksintresse, om regeringen avser att besluta om en massiv utbyggnad av vattenkraften i Norrbotten samt om regeringen är beredd att ge ett förstärkt skydd av de fyra outbyggda Norrlandsälvarna. Utbyggnad av vattenkraften är i högsta grad en fråga av riksintresse. På förslag av den socialdemokratiska regeringen lade riksdagen mot denna bakgrund redan år 1972 fast riktlinjer i den fysiska riksplaneringen i avsikt att skydda ett stort antal outbyggda älvar och älvsträckor i Norrland från vattenkraftsutbyggnad. Riksdagen godkände i våras regeringens förslag om en särskild lag om hushållning med naturresurser m.m. . Genom denna lag har de fyra outbyggda Norrlandsälvarna liksom ett stort antal andra älvar och älvsträckor fått ett lagfäst skydd mot vattenkraftsutbyggnad. Jag anser mot denna bakgrund att skyddet av de fyra huvudälvarna är tillräckligt. För att uppnå gällande utbyggnadsmål för vattenkraften har riksdagen beslutat om en särskild plan för vattenkraftsutbyggnad. De riktlinjer som gäller för den pågående omställningen av energisystemet och avvecklingen av kärnkraften innebär givetvis att de orörda älvarna inte skall tas i anspråk.

Herr talman! Det är ju tur att jag är från Norrland, så att jag åtminstone har rätt att yttra mig i det här ärendet, att döma av debatten tidigare. Jag får tacka miljöministern för svaret. Det var precis det svar som jag hade väntat mig. Min interpellation väcktes i samband med att Stig Malm, ledamot av det socialdemokratiska partiets verkställande utskott, gick ut och agerade för att Norrlandsälvarna skall byggas ut. Det gjorde han strax efter socialdemokraternas partikongress, där man påstod att det miljöpolitiska programmet är förankrat i hela arbetarrörelsen inkl. facket. Där talades om ”stor återhållsamhet” när det gäller utbyggnaden av vattenkraften. Det är allmänt känt i dag att det råder ganska stor splittring inom det socialdemokratiska partiet i en rad frågor, och det är därför naturligt att en stor oro uppstår när en person i så betydande posititioner som Stig Malm vill bryta mot nu gällande överenskommelser och tagna riksdagsbeslut. Av Ulf Adelsohns dagbok framgår att socialdemokraterna har kunnat tänka sig att byta kärnkraft mot våra outbyggda älvar. Det var visserligen så långt tillbaka som 1982, men gamla tankar har en förunderlig förmåga att bli som nya. Genom motioner från socialdemokrater och moderater avvecklades skyddet för Edängeforsarna vid Ljusdal. Tidigare riksdagsbeslut hade skyddat Edänge från utbyggnad. Majoriteten i kommunfullmäktige i Ljusdal har sagt nej till utbyggnad. Kör regeringen över kommunen i ett sådant här ärende, frågar man sig naturligtvis: Vad blir nästa steg? Jag noterar att Birgitta Dahl till skillnad från Stig Malm anser att de fyra stora älvarna är av riksintresse. I riksdagen beslutar vi gång på gång om skydd av våra outbyggda älvar. Berörda kommunfullmäktige beslutar år efter år om bevarande, och folkopinionen tar till det instrument som finns mellan valen — man skriver på lista efter lista. Ändå känner sig denna stora opinion ständigt hotad. Därför upplever man ute i landet att den nya naturresurslagen inte räcker. Man kräver även andra handlingar. Statliga Vattenfall, som har till uppgift att verkställa riksdagens beslut, propagerar enligt en ledarskribent i tidskriften Svensk Natur för en utbyggnad av den lagskyddade Kalixälven och det med statliga informationsmedel. Om detta är riktigt, vill jag betona att det är av stor vikt att företrädare för statliga verksamheter inte arbetar mot intentionerna i den svenska riksdagens beslut! De än så länge outbyggda fyra svenska storälvarna är unika tillsammans — men också var och en för sig. Det fastslås i en utredning utförd av en forskare, växtekologen och docenten Christer Nilsson, att varje älv har mycket speciella naturvärden och att det längs de sista storälvarna finns naturvärden av världsklass. De ekologiska systemen är av oerhört värde. Även internatio nellt har exploatering av vattendrag fått alltmer uppmärksamhet, därför att ekologiska system hotas. Vi har inte bara ett nationellt utan också ett internationellt ansvar att förvalta älvarnas värden. Christer Nilsson menar också att de utbyggnadsplaner som lovar miljövänlig utbyggnad saknar all förankring i den ekologiska vetenskapen. Det tål att tänka på när det gäller utbyggnad av vattendrag. Sverige skulle kunna bli ett föregångsland genom att införa begreppet ”nationalälvar”. Skulle Birgitta Dahl kunna tänka sig att riksdagen förklarade våra fyra outbyggda älvar som nationalälvar?

Herr talman! Jag tycker också att det är mycket viktigt — Birgitta Dahl nämnde det här nyss — att ha klart för sig vilken position talaren har och vem det är man talar för. Det kanske man också måste betänka, om man t.ex. sitter i en partistyrelse. Man är ju då faktiskt företrädare för sitt parti. Centern och Svenska naturskyddsföreningen har krävt att våra outbyggda älvar skall få ett förstärkt skydd i egenskap av nationalälvar och att de för all framtid skall sparas från utbyggnad. De symbolhandlingar som i dag kan noteras från miljöministerns sida består till stor del av ett starkt och vackert ordflöde, och då är frågan om det inte är bättre med nationalsymboler i form av levande ekosystem bestående av starka och vackra vattenflöden.
Herr talman! Statsrådet har självfallet rätt i att det förs en debatt, men frågan är också vilka beslut som skall fattas. Jag tror att många människor efter riksdagsbeslutet 1972 ansåg att den fysiska riksplanen innebar ett reellt skydd. Mycket av trovärdigheten föll dock när lagskyddet revs upp för ett bestämt exploateringsintresse. Då ställer man sig frågan: Kan detta göras också nästa gång när en exploatör vill gå in någonstans? Mycket av trovärdigheten i fråga om den fysiska riksplanen och därmed också naturresurslagen har naturligtvis minskat efter vad som hände i Edängefallet. Det är då naturligt att ställa frågan: Går det att införa ett kraftigare skydd för dessa älvar än det som ligger i naturresurslagen? Det är mot den bakgrunden förslagen från Naturskyddsföreningen och andra, inkl. folkpartiet, skall ses. Det är alltså mycket en fråga om trovärdighet. De signaler som ges från detta hus och från regeringen är mindre kraftiga efter vad som hände försommaren 1985. Det är förvisso inte Birgitta Dahls fel, därför att hon blev mer överkörd än någon annan just den gången.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga, som inte utmynnade i en frågedebatt utan i en interpellationsdebatt. Enligt beräkningar kommer 10 000 personer i Sverige att dö i år till följd av tobaksrökning. Forskare konstaterade för länge sedan att rökning är cancerframkallande. Under senare tid har även cancerriskerna vid passiv rökning uppmärksammats. Försäkringsöverdomstolen har t.o.m. fastslagit att passiv rökning kan klassas som arbetsskada. Sverige är inget underutvecklat land beträffande kunskapen om riskerna med rökning. Sverige var t.ex. ett av de första länderna i världen som påbörjade statligt finansierad tobaksupplysning. Det skedde sedan svenska vetenskapsmän 1956 uppvaktat regeringen, vilket ledde till en utredning om rökningens skadeverkningar. Trots denna tidiga start med undersökningar, som under årens lopp vidgats och givit allt klarare besked, har inte Sverige förmått ta så stora krafttag mot rökningen som t.ex. våra grannländer Norge och Finland. Vi har ändå fått en attitydförändring i Sverige. Vi har kommit så långt att rökarna har tvingats inse att det finns människor som inte vill röka, varken aktivt eller passivt. Att då det statligt ägda Svenska Tobaks AB lanserar en ny cigarett speciellt för kvinnor är närmast oansvarigt. Hur kan, enligt uppgift, VD:n för Svenska Tobaks AB offentligt uttrycka att ”den kvinnliga marknaden kräver ett nytt märke och en ny produkt”? Är denna tidningsuppgift verkligen korrekt, tycker jag att det är ett mycket anmärkningsvärt uttalande. Ett massivt säljstöd vid lanseringen av denna damcigarett kan bli mycket olyckligt för många ungdomar. Rosa helsidesannonser med slagkraftig, utstuderad reklamtext och bilder där cigarettpaketen framställs som vackra och attraktiva har alldeles säkert effekt på, i synnerhet, unga kvinnor. Att smarta försäljningsknep lockar unga flickor in i ett vanebildande tobaksbruk tycks ingen i vare sig Svenska Tobaks AB eller Procordia bry sig om. Detta uppsving i försäljningskurvan, som naturligtvis eftersträvas i och med denna s.k. damcigarett resulterar tyvärr i en ännu kraftigare ökning av lungcancerfallen bland kvinnor. Unga flickor lockas in i tobaksbruk som riskerar att leda till en för tidig död. Det är inte alls märkvärdigt att försäljningen riktar in sig på kvinnorna — det är nämligen där marknaden finns. Den största andelen rökare i Sverige utgörs av kvinnor. Vi vet att kvinnorna ligger efter männen i olika utvecklingsoch frigörelsestadier. Mycket av det kvinnliga mönstret i dag var det manliga beteendemönstret för flera decennier sedan. Detta gäller framför allt oss medelålders kvinnor — de grupper där rökningen är mest vanlig. Vi kan alltid hoppas att också kvinnorna kan ändra sina vanor så att tobaksbruket radikalt minskar. Men för att nå dit behövs litet mer än att bara hoppas. Det är i alla fall tydligt att Svenska Tobaks AB tänker göra allt för att främja kvinnornas rökning. ”En särskild cigarett för kvinnor” har naturligtvis aldrig begärts utan är Svenska Tobaks AB:s sätt att försöka stimulera och utöka marknaden, dvs. att få fler kvinnor att röka. Jag måste säga att jag tycker det därför låter kolossalt passivt och likgiltigt då socialministern inte ens försöker ange en enda åtgärd som moteld. Gertrud Sigurdsen säger: ”Åtgärder för att minska tobakskonsumtionen måste därför intensifieras och utformas så att de på ett bättre sätt än hittills når kvinnorna.” Sedan är det slut — inte en enda åtgärd! ”Jag ämnar följa detta ärende — — -.” Det är väl inte någon åtgärd. Ingen rökning minskar därför att socialministern ”följer ärendet”. Lika många dör i lungcancer hur mycket socialministern än ”följer ärendet”. I svarstexten framställs det som om att granskningsnämnden och tobaksskyltningsrådet — och allt vad det heter — har allt ansvar. Men nog är det så, socialministern, att om socialministern visar en reell reaktion och bokstavligt uttalar en vilja att vidta åtgärder, bör det få effekt någonstans. Jag kan inte hjälpa att jag känner mig mycket besviken över svaret — jag tycker att det speglar en resignation, uppgivenhet och låt-gå-mentalitet som jag har svårt att acceptera. Jag förväntar mig att socialministern i nästa inlägg i debatten räknar upp vilka åtgärder hon avser att intensifiera för att enligt svaret minska tobakskonsumtionen.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min interpellation. Skälet till att jag ställde den till industriministern var att han ju är ansvarig för de statliga företagen och därmed också för Svenska Tobaksbolaget. Det hade ju varit intressant att få hans synpunkter på om Tobaksbolagets agerande när det gäller en särskild cigarett för kvinnor faktiskt inte innebär att främja en ökad cigarettkonsumtion bland kvinnor. Min avsikt var att höra om inte industriministern i så fall ansåg att detta då stred mot lagen från 1978 om ”särskild måttfullhet” i saluförandet av tobaksvaror. Men i det här läget, när socialministern nu svarar på både interpellationen och frågorna, förstår jag att socialministern inte i detalj kan svara på frågor som berör Tobaksbolaget. Socialministern och industriministern måste ju ha litet olika utgångspunkter och infallsvinklar när det gäller Tobaksbolagets verksamhet och resultat. I industriministerns uppgifter ingår ju att se till att de statliga bolagen — och i det här fallet också det numera till övervägande delen statliga Tobaksbolaget — ger så stor vinst som möjligt. I socialministerns uppgifter ingår ju däremot att försöka minska tobakskonsumtionen på grund av dess hälsorisker och därmed förutsätta en minskad vinst för Tobaksbolaget. Jag såg häromdagen i en notis från en rapport att Tobaksbolagets stora vinster är ett problem. Tobaksbolagets vinst för 1986 uppgick till 762 miljoner, vilket jag förstår måste oroa socialministern. I det här sammanhanget är det intressant att påpeka att tobaksreklamen förfogar över mångdubbelt större belopp än informationen om tobaksskador. När det gäller tobakskonsumtionen och dess hälsomässiga konsekvenser är det väl så att regeringen har ett gemensamt ansvar. Jag förutsätter att alla är överens om den syn på tobakspolitiken som avspeglas i den hälsopolitiska propositionen från 1984 och som antogs av riksdagen. Man blir betänksam när man tar del av den proposition som i våras antogs om vissa aktiefrågor för Procordia AB. I propositionen 1986/87:126 framhåller nämligen föredragande statsrådet: ”Tobaksrörelsen är en stor och stabil vinstgenerator. Företagets resultatmässiga dominans inom koncernen är både en styrka och en riskfaktor. Det mest vinstgivande produktområdet cigaretter har dock fått vidkännas en kraftigt vikande totalmarknad. Konsumtionsminskningen kommer sannolikt att fortsätta. — —— På längre sikt bedömer Procordia att det kan bli nödvändigt att strukturera om den skandinaviska cigarettmarknaden för att möta den hårdnande konkurrensen. I ett längre perspektiv kan en sådan utveckling kräva stora investeringar, men under de närmaste åren bör Tobaksbolaget kunna fortsätta att generera stora positiva kassaflöden.” I en motion bemöttes det här uttalandet. Jag citerar ur motionen: ”För den som arbetar med att förebygga skador av tobaksbruk och alkoholbruk är detta en skrämmande läsning. Samtidigt måste man fråga sig om regeringen verkligen känner till de olika departementens arbetsområden när man så klart deklarerar det positiva i en försäljningsökning av öl och tobak. — — — Vi är övertygade om att bryggeriverksamheten och Tobaksbolaget bör drivas på andra grunder än rent affärsmässiga.” Bakom den här tvåpartimotionen stod flera av oss riksdagsledamöter, med andre vice talman i spetsen. Den utveckling som nu skett visar att en sådan här inställning har minst lika stor aktualitet i dag som i våras. Detta är viktigt att komma ihåg när Tobaksbolaget nu gått ut och lovat ett massivt säljstöd till den nya cigaretten som är ”utvecklad speciellt för kvinnor”. Detta skall också ses mot att det i förarbetena till lagen om marknadsföring av tobaksvaror sägs att marknadsföring inte bara omfattar reklam utan även själva saluhållandet, även om det är helt passivt. Tobaksbolagets agerande i det här fallet kan väl inte kallas passivt. Jag förutsätter att konsumentombudsmannen och marknadsdomstolen kommer att granska förhållandena. Så sent som i förrgår läste vi i tidningarna om nya siffror från socialstyrelsen, som visar att cancern i Sverige ökat med 52 96 på 20 år. Där framgår att lungcancern ökar kraftigt, i synnerhet bland kvinnor, och att orsaken till stor del är att fler kvinnor börjat röka. Kvinnorna drabbas nu av en dubbelt så stor ökning av antalet nya lungcancerfall som männen. Anser inte socialministern mot den här bakgrunden att instruktioner bör utfärdas för Tobaksbolagets verksamhet med innebörd att även hälsomässiga skäl skall beaktas t.ex. vid lansering av nya produkter? Det är väl en fråga som socialministern och industriministern gemensamt kan arbeta med?

Herr talman! Rökning är näst efter alkohol det största hotet mot vår hälsa. Rökning orsakar fem till sex gånger fler dödsfall än trafikolyckorna gör. Dödsorsakerna är t.ex. hjärtinfarkt, lungcancer, luftrörseller lunginfektion. 10 000 människor dör varje år på grund av sina rökvanor. Varje cigarett har en cancereffekt motsvarande 2 000 becquerel. Arbetsplatser skulle omedelbart stängas, om deras luft innehöll bara hundradelen av de luftföroreningar som man får i sig i ett enda bloss. Allt detta vet vi — det står att läsa med jämna mellanrum i rapporter och tidningsartiklar. Och ändå görs ingenting. Det finns ännu inget preventivt åtgärdsprogram för att intensifiera kampen mot rökningen och påverka människor. Det framgår tyvärr också av svaret i dag. Tvärtom, skulle man också kunna säga, eftersom all marknadsföring tillåts och samhället inte har skaffat sig några motmedel. Cancer har ökat med över 50 20 under de senaste 20 åren. Ändå finns medel att både förebygga och åtgärda cancersjukdomarna. Det är hudcancer och lungcancer som har ökat mest. I synnerhet ökar lungcancer hos kvinnorna. Det beror på att allt fler kvinnor börjar röka. Dödligheten för kvinnor i cancer har ökat med 4—5 96 per år. Dessa alarmerande siffror kan man få reda på genom en folkhälsorapport från socialstyrelsen som kom häromdagen. Någon dag efter denna rapport lanserar Tobaksbolaget sin nya kvinnocigarett, som det heter i reklamen: ”-—-- utvecklad speciellt för kvinnor”, ”för den moderna kvinnan”. Cigaretten påstås hålla en ”slim size”. Allt är förstås avsett att främja rökning hos kvinnor. Ändå har Tobaksbolaget fräckheten att i ett pressmeddelande hävda att man inte vill bidra till en ökad konsumtion av cigaretter. Detta är dubbelmoral utan like! Kvinnor skadas mer av cigaretter än män. Det gäller ju också alkohol. Dessutom kan vid en graviditet också fostret skadas. Det vet man. Barnets vikt påverkas. Om modern röker ett paket cigaretter om dagen är skillnaden i vikt 200-300 gram för barnet, och det är mycket när det gäller nyfödda barn. Förbjud till att börja med all reklam! Gertrud Sigurdsen svarar att tobaksmarknaden är fri. Enda restriktionen är att i reklamen skall ”särskild måttfullhet iakttas” — vad nu det är. Att i och för sig marknadsföra en cigarett är helt O.K. Om reklamen är alltför påträngande, kan marknadsdomstolen ingripa. Socialministern kan alltså inte ta ställning till lagligheten i den nu aktuella reklamdriven för den här cigaretten. Jag förstår det. Så länge vi inte skaffar oss instrument för att stoppa dåliga saker blir det så här. Och det blir sådana här svar. Ändå vill socialministern i slutet av svaret säga något i hälsohänseende. Hon påstår att rökningen är på tillbakagång. Jag tror att det är fel. Framför allt tror jag att rökning i stället ökar bland unga kvinnor. I folkhälsorapporten kopplar man också samman kvinnors benägenhet att få lungcancer med en ökad rökning. Jag vill till slut ställa två frågor till Gertrud Sigurdsen: 2. Hur skall ansvariga myndigheter i enlighet med gällande lagstiftning granska reklamåtgärderna?

Herr talman! Jag tror ingen kan bestrida att vi har haft en kraftig tillbakagång när det gäller tobakskonsumtion och rökning under senare år. Exempelvis har i genomsnitt 10 000 kvinnor per år slutat röka sedan slutet av 1970-talet. Det har skett en attitydförändring och det har skett en stark nedgång när det gäller rökningen. Men jag kan säga till dem som ställt frågor och interpellerat att jag reagerade precis som ni har gjort, när jag en morgon på Ekot hörde om lanseringen av denna speciella kvinnocigarett — ”det bruna paketet med guldkanter”. Först trodde jag det var fråga om ett aprilskämt, men eftersom det var oktober månad fick jag snart klart för mig att det inte var så. Naturligtvis tycker jag att det är olämpligt, inte minst ur hälsosynpunkt. Jag tycker också att det är förnedrande ur kvinnosynpunkt att någon känner behov av att lansera en speciell kvinnocigarett. Nu är det emellertid så, Inga Lantz m.fl., att denna kvinnocigarett ännu inte har marknadsförts till konsumenterna, och därför kan inte konsumentverket göra någon prövning. Det är alltså i första hand konsumentverket som skall göra det. Andra instans är konsumentombudsmannen och tredje instans marknadsdomstolen. Jag utgår från att Tobaksbolaget kommer att hålla sig inom lagens råmärken, men granskningen kan alltså inte äga rum förrän produkten lanserats till konsumenterna. Jag är inte passiv och inte likgiltig i de här frågorna, Gudrun Norberg. Jag tycker precis som ni att vi måste vidta alla tänkbara åtgärder för att få ned rökningen. I mitt svar har jag redovisat hur lagen fungerar och vilka lagliga möjligheter som finns. Låt mig också nämna några exempel på åtgärder som vidtas. Vi stöder från statens sida olika kampanjer och olika organisationer. Vi stöder En rökfri generation, liksom idrottsrörelsen och andra organisationer. Vecka 46 i år är vidare ”den rökfria veckan”, då vi kommer att ha olika aktiviteter. Vad jag här har redogjort för är alltså vilka lagliga möjligheter vi har i dag. Jag har också sagt att jag utgår från att konsumentverket kommer att noga granska marknadsföringen när — eller om — denna s.k. kvinnocigarett kommer att presenteras på marknaden.

Herr talman! Jag måste fråga: Vad är det som utgör påträngande reklam? Är inte vackert färgsatta helsidesannonser i fackpressen påträngande reklam? Att ge en positiv bild av rökningen, att framhäva en särskild smak för kvinnor, ”sofistikerad, högkvalitativ cigarett” — är det måttfull reklam? Man får inte uppmana till bruk av tobak, men vad gör sådan här reklam annars? Tycker socialministern att man när det gäller det här säljstödet och den här annonseringen för den produkt som skall komma håller sig inom reklambestämmelserna? Jag undrar om det inte är nu som det är allra lämpligast att ingripa, om man verkligen menar något med sitt tal om intensifierade åtgärder mot tobakskonsumtionen. Jag skulle alltså vilja veta vilka åtgärder det är som skall intensifieras. En rökfri vecka är vad socialministern talar om. Men kan det verkligen vara exempel på de kraftfulla åtgärder som socialministern avser att vidta i detta sammanhang, eller kommer andra åtgärder att vidtas någon gång i framtiden som inte nu passar in i bilden? Vore det inte lämpligt, socialministern, att i samband med att den här nya produkten lanseras starta en ordentlig motkampanj — kanske annonsering mot reklamen — så att vi får en balans i detta sammanhang? Sedan hoppas jag verkligen att det blir en ordentlig kontroll när det gäller utformningen av den reklam som riktas till allmänheten, till kunden.

Herr talman! Flera av oss riksdagsledamöter som är engagerade i frågor som gäller tobaksreklam har både motionerat och interpellerat tidigare. Tobaksbranschen har åtagit sig att vidta vissa egenåtgärder för att vaka över att reglerna i riktlinjerna iakttas. Tobaksbranschens granskningsnämnd kan göra tolkningar och ge anvisningar som branschens företag har förbundit sig att följa. Trots det hör både organisationer och enskilda ofta av sig till oss i riksdagen och till socialstyrelsen, då de inte tycker att de nya riktlinjerna följs. Det är nog nödvändigt att granskningsnämnden skärper sin uppmärksamhet beträffande efterlevnaden av riktlinjerna. Socialstyrelsen har också i en skrivelse till granskningsnämnden ifrågasatt vissa företeelser. Granskningsnämndens arbete är viktigt för att det skall vara möjligt att bedöma om det nuvarande restriktionssystemet för tobaks 9 reklam i praktiken skall kunna anses fungera. Jag måste nog hålla med socialstyrelsens chef Maj-Britt Sandlund, som så sent som i somras sade att det vore mycket lättare att hantera ett totalförbud mot tobaksannonser och en del annan tobaksreklam. De halvhjärtade detaljrestriktioner som finns i dag blir lätt föremål för olika tolkningar. Genom ett totalförbud skulle det också vara lättare att komma åt smygreklamen. Om inte myndigheterna arbetar för att se till att detaljreglerna efterföljs, måste man med större kraft arbeta för ett totalförbud mot tobaksreklam. Som nämndes här tidigare, har flera länder, bl.a. Finland, Norge och Island, förbud mot tobaksannonsering. WHO:s expertkommitté i tobaksfrågor utfärdade 1978 en officiell rekommendation om ett totalt förbud mot alla former av tobaksreklam. Vad som är särskilt intressant, förutom det jag sade i mitt första inlägg när det gäller förarbetena till 1978 års marknadsföringslag, är ett uttalande som innebär att nya kunskaper om hälsorisker och ändrade värderingar i samhället kan beaktas vid bedömningen av vad som är särskilt måttfullt i reklamen. Det visar sig nu att reklamen tar sig nya uttryckssätt, varför det borde vara dags att ompröva hela reklamfrågan när det gäller tobaken. Jag undrar om inte socialministern delar just den uppfattningen. Jag är naturligtvis glad över att socialministern nämner den rökfria veckan. Som antyddes här tidigare, är det många som är inblandade i den. Jag är själv vice ordförande i Nationalföreningen för upplysning om Tobakens Skadeverkningar, NTS, som är en av de arrangörer som anordnar den rökfria veckan. Jag är också glad över att riksdagen får visa utställningen om passiv rökning, som jag hade nöjet att öppna.

Herr talman! Jag tycker fortfarande att det har hänt väldigt mycket på det här området, om vi tittar tillbaka 10-15 år. Med den lagstiftning som gäller, har vi lyckats komma långt. Enligt de statistiska uppgifter som finns, Inga Lantz, minskar de yngre kvinnorna sitt rökande, alternativt de börjar inte röka. Det är bland de litet äldre kvinnorna, bland de medelålders kvinnorna, vi inte ser samma förändring. Den förändring som ägt rum har inte skett utan att vi har gjort någonting. Det har alltså gjorts insatser på olika håll. Jag nämnde organisationerna och däribland En rökfri generation. Här har också nämnts Rökfri ungdom. Skolan har naturligtvis ett ansvar och uträttar också ett omfattande arbete i sin ANT-verksamhet. ANT står för alkohol, narkotika och tobak. Även andra organisationer bidrar. Dessa organisationer har stöd från samhället. De har statligt stöd och de har ofta stöd även från landsting och kommun. Det förekommer alltså en mycket intensiv verksamhet, och vi hade säkert inte nått så långt i dag om vi inte hade haft denna verksamhet. Det är inte fråga om någonting som kommer i framtiden, utan det är någonting som kontinuerligt pågår. Jag tycker att vi skall fortsätta på den inslagna vägen när det gäller att försöka minska rökandet i vårt land.
Herr talman! Socialministern berör de verksamheter som bedrivs nu. Jag håller med om att åtgärder vidtas, att organisationerna stöds på olika sätt och att upplysning bedrivs i skolan. Jag har inte sagt emot det. Men i socialministerns svar står det att åtgärder ”måste därför intensifieras”. Det tolkar jag som att ytterligare åtgärder eller kraftfullare åtgärder skall vidtas. Fortfarande dör 10 000 människor om året i Sverige på grund av rökning. Då måste det finnas alla skäl i världen att intensifiera just de här åtgärderna. Jag frågar fortfarande: Vilka är dessa kraftfullare eller ytterligare åtgärder, som jag av socialministerns svar tolkar skall komma?

Herr talman! Jag ställde också en fråga till socialministern. Jag tror att jag måste upprepa den: Anser inte socialministern, mot den bakgrund jag redovisade, att instruktioner bör utfärdas för Tobaksbolagets verksamhet med innebörden att även hälsomässiga skäl skall beaktas, t.ex. vid lansering av nya produkter? Eftersom jag inte har fått något svar vill jag gärna understryka just de hälsomässiga aspekterna och på nytt upprepa att antalet dödsfall i Sverige där rökning är en starkt bidragande orsak beräknas till mellan 7 000 och 13 000 per år. Jag vill också nämna att WHO har fastslagit att ingen annan enskild förebyggande åtgärd kan bidra mer till ökad hälsa än förhindrande av tobaksrökning. I den omnämnda hälsopolitiska propositionen berördes också prisinstrumentets effekt på tobakskonsumtionen. Den får vi verkligen inte försumma. Ser man på de intentioner som fanns när man antog den hälsopolitiska propositionen, finner man att den annonsering som nu görs om den nya kvinnocigaretten strider mot de riktlinjer som då slogs fast. Jag vill gärna understryka att vi bör ta fasta på WHO:s rekommendation att vi bör slå fast ett konkret mål för hur vi skall minska tobakskonsumtionen i vårt land. Det har jag och andre vice talman föreslagit i en motion. Det är nödvändigt, om vi skall kunna minska tobakskonsumtionen och antalet dödsfall på grund av rökning.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen sade att vi har kommit långt när det gäller att bekämpa rökningen. Jag kan bara inte förstå hur Gertrud Sigurdsen kan säga på det viset när vi känner till skadeeffekterna, när vi vet att 10 000 människor dör varje år på grund av sina rökvanor. Hur kan man då påstå att vi har kommit långt? Dessutom kan vi i varje fall misstänka att fler kvinnor börjar röka nu än tidigare. Detta har samband med den lungcancerökning som har redovisats under de senaste dagarna. I svaret säger Gertrud Sigurdsen: ”Jag utgår från att de ansvariga myndigheterna i enlighet med gällande lagstiftning granskar de marknadsföringsåtgärder som vidtas i detta fall.” Man skall alltså utgå från gällande lagstiftning, och i gällande lagstiftning förbjuds inte reklam. Man skall alltså fortsättningsvis få göra reklam för tobaksvaror. Reklamen har ju till uppgift att främja rökning, precis som när det gäller all annan reklam, och meningen med denna reklam är att kvinnor bör röka mer än var de gör redan nu. Vi hörde att vinsttänkandet styr på detta område som på alla andra områden. Vinsten var 762 milj.kr. för 1986. Det är inte litet pengar det handlar om. Och det är vinster som tas ut på bekostnad av människors hälsa.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig av vilken anledning jag ej köl tolm offentligt reagerat mot att kokainhandeln på en viss restaurang i Stockholm inte blivit föremål för den behandling som lagar och förordningar rörande utskänkningstillstånd föreskriver. Kokainet är ett av världens mest missbrukade narkotikum. Under senare delen av 1970-talet flerdubblades den illegala produktionen av denna centralstimulerande drog. I massmedierna, främst i USA, beskrevs kokain till att börja med som en relativt ofarlig s.k. innedrog. Hösten 1983 besökte jag Kalifornien bl.a. för att studera kokainmissbrukets utveckling och effekter. Det var skrämmande att få bekräftat att missbruket spritt sig till alla samhällsklasser. Bland t.ex. behandlingspersonalen var det ingen som längre levde i föreställningen att kokain enbart var en innedrog för överklassungdom. Drogen användes av människor i alla åldrar och från olika miljöer. Jag träffade också den kände narkotikaforskaren Sidney Cohen, och han skickade med mig en varning. Han var rädd för att vi i Europa var oförberedda på kokainets risker, att vi inte hade beredskap, att vi underskattade drogen. När jag kom hem från USA kallade jag till ett möte med de närmast berörda myndigheterna, rikspolisstyrelsen, generaltullstyrelsen, riksåklagarämbetet, socialstyrelsen samt skolöverstyrelsen. Vad visste de om kokain? Jag blev lugnad. Där fanns betydande kunskap, intresse och beredskap. Som ett led i att förebygga kokainets spridning i Sverige tog jag initiativ till att socialstyrelsen år 1984 gavs ett regeringsuppdrag att sammanställa ett faktamaterial om kokain, bl.a. för att motverka att en romantiserande propaganda skulle spridas om kokainets verkningar. I maj 1985 presenterades detta material vid en konferens som regeringens samordningsorgan för narkotikafrågor arrangerade. Konferensen vände sig till representanter på regional nivå från skola, socialtjänst, sjukvård samt polis och kriminalvård. Syftet var att ge regionala nyckelpesoner underlag för att kunna uppmärksamma och förebygga kokainmissbruk. Socialstyrelsen har sedan följt upp denna konferens på olika sätt. Enligt uppgift från Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning , som gör kontinuerliga beräkningar av missbruksutvecklingen, förekommer i dag kokainmissbruk i Sverige, men i begränsad omfattning. Eftersom detta missbruk i första hand äger rum bland människor som ofta besöker s.k. inneklubbar och speciella restauranger finns det starka skäl för samhället att noga följa vad som händer på dessa ställen. När det gäller den i Stockholm centralt belägna restaurang som jag utgår från att Karin Israelsson syftar på, har jag inhämtat upplysningar från såväl polismyndigheten som socialförvaltningen i Stockholm samt länsstyrelsen i Stockholms län. Dessa myndigheter följer kontinuerligt verksamheten vid denna restaurang. Vad som framkommit är att små mängder kokain hanterats på restaurangen vid några enstaka tillfällen. Inget i utredningen 59 tyder på att de ansvariga eller personalen haft kännedom om hanteringen. Kokainhanteringen anses av polismyndigheten ha skett så dolt att de ansvariga inte kan bedömas ha eftersatt sin uppsiktsskyldighet enligt lagen om handel med drycker. Vad gäller narkotikahanteringen fortsätter polisen att undersöka denna restaurang liksom andra restauranger, klubbar och kaféer. Socialförvaltningen har uppgivit att man utövat en fortlöpande tillsyn över restaurangen och kommer att göra detta också fortsättningsvis. På grundval av hittills nämnda uppgifter från polisen har länsstyrelsen inte funnit några skäl till ingripande enligt lagen om handel med drycker. Länsstyrelsen gav däremot i våras restaurangen en varning för brister i nykterhet och ordning, och efter detta har förhållandena förbättrats. Länsstyrelsen kommer, i enlighet med sin tillsynsfunktion, att följa utvecklingen noga framöver. Herr talman! Med anledning av detta finner jag inte skäl att nu reagera offentligt i detta ärende. Jag kan försäkra att om jag får kännedom om att det förekommer kokainhandel på klubbar och restauranger, kommer jag att ta de initiativ jag finner lämpliga. Jag kommer över huvud taget att följa utvecklingen vad gäller kokainet och dess spridning med lika stor uppmärksamhet som tidigare.